Herr talman! Peter Persson har frågat mig om jag även fortsättningsvis kommer att använda utanförskapet som en indikator på hur väl arbetsmarknaden fungerar och vilka nya ekonomisk-politiska åtgärder jag avser att genomföra för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningsnivån. Sverige är en liten, öppen ekonomi och drabbades därför hårt av den globala finanskrisen som tog sin början 2008. Trots att många länder har stora ekonomiska svårigheter uppvisar svensk ekonomi alltjämt stor motståndskraft. Vi har en av Europas starkaste offentliga finanser och möjlighet att möta en tydligt sämre utveckling med aktiva åtgärder om det skulle bli nödvändigt. Vi har även en av de högsta sysselsättningsgraderna inom EU och bland OECD-länderna. Utanförskapet som begrepp syftar till att tydliggöra att betydligt fler än de som räknas som arbetslösa kan möta trösklar in på arbetsmarknaden. Trots de senaste årens lågkonjunktur har utanförskapet minskat med ungefär 220 000 personer mellan 2006 och 2012. Samtidigt har sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet ökat i de allra flesta åldersgrupper. Det är tydliga indikationer på att den förda politiken har varit riktig. Viktiga reformer för att åstadkomma detta har bland annat varit jobbskatteavdrag och reformerna i socialförsäkringssystemet. I den senaste budgetpropositionen presenterade regeringen ytterligare förslag genom investeringar i utbildning, infrastruktur, företagande, forskning och innovation samt åtgärder för att öka unga och utrikes föddas jobbchanser. Under det senaste året har regeringen även fört samtal med arbetsmarknadens parter. Syftet med samtalen är att hitta gemensamma lösningar som gör arbetsmarknaden mer inkluderande och som varaktigt minskar arbetslösheten. Regeringen följer utvecklingen noga och prövar behovet av ytterligare åtgärder för att hålla tillbaka lågkonjunkturens genomslag på arbetsmarknaden, minska utanförskapet och säkra de långsiktiga tillväxtförutsättningarna.

Herr talman! Tack, finansministern, för svaret. Upprepar man något tillräckligt många gånger får det snart en bäring av sanning. Det var Moderaternas strategi under perioden 2003-2006. Vi hade 6 procents arbetslöshet - förvisso alltför hög. Det var effekter av strukturella förhållanden, 90-talskrisen, konjunkturella förhållanden och it-bubblan. Moderaterna skulle lösa jobbfrågan. De skulle ta bort det utanförskap som man målade upp som gigantiskt. Instrumenten var stora skattesänkningar och försämringar i trygghetssystemen för löntagarna. I dag ser vi resultatet av Moderaternas politik. Arbetslösheten har rusat över 400 000 och fortsätter att rusa. 6 procent har blivit 8 procent som har blivit 8,4 procent. Det är snart 9 procent som är i arbetslöshet i vårt land. Ungdomar har en minst sagt prekär situation, och antalet långtidsarbetslösa har nått rekordnivå. Allt färre kommer allt längre från arbetsmarknaden. När Socialdemokraterna styrde var allt alltid Socialdemokraternas fel. Det var felgrepp av regeringen, och det var tillkortakommanden i politiken. Men när vi har en moderatledd regering är det alltid stormbyar från omvärlden, oro i Europa och Japan eller någon meteor som stryker förbi. Ingenting beror på Anders Borgs eller regeringens politik; det beror alltid på något annat. Försiktigt försöker man nu tassa bort och skydda sig från sin strategi. Utanförskap som begrepp släcktes ned på Moderaternas hemsida 2009. Arbetsmarknadsdepartementet har inte använt det sedan 2010. Det är bra. Det är ett missbrukat ord som belastade människor i stället för att analysera varför de hamnat där de hamnat. Jag vill ställa en fråga till Anders Borg. Registret i min tidningsmapp är digert över alla debattartiklar som Anders Borg presterade som ekonomiskt orakel på Moderaternas partiexpedition. De handlar om massarbetslösheten när vi hade 6 procents arbetslöshet. Har vi en massarbetslöshet i dag när arbetslösheten är 8,4 procent? Anser du mot bakgrund av att 8 1⁄2 procent rimligen är mer än 6 procent att ni har lyckats eller misslyckats med jobbpolitiken? Kan du slutligen här i kammaren beskriva vilka som du i dag vill beteckna som varande i utanförskap i vårt land? Jag ska lyssna på svaren med stort intresse.

Herr talman! Det här är frågor som engagerar. När vi mötte väljarna inför valet 2006 var det en ganska omfattande debatt, inte bara här i riksdagen utan även ute i samhället, om hur hög arbetslösheten egentligen var och hur stort utanförskapet egentligen var. Jag hade en debatt i en skolklass som själv började debattera. Till slut sade en ung kille: Arbetslös är man väl när man inte har ett jobb. Det låter som en ganska enkel definition, men det är inte riktigt så enkelt. Peter Persson nämner att vi har en arbetslöshet på 7-8 procent. Det innebär inte att 92-93 procent av den arbetsföra befolkningen arbetar. Det är långt många fler som inte har ett jobb att gå till. Det är människor som är förtidspensionerade, sjukskrivna och på andra sätt utanför arbetsmarknaden och som inte är med i statistiken. Vi har valt att använda ordet utanförskap eftersom arbetslöshet är ett ganska snävt begrepp. Under de här åren har vi, trots en global kris av historiska mått, minskat utanförskapet med 200 000 människor. Det är människor som tidigare var förtidspensionerade eller sjukskrivna och som nu är tillbaka på arbetsmarknaden. Det är intressant att Peter Persson ständigt återgår till den argumentation och retorik som Socialdemokraterna har fört under de senaste tio åren. Människor som inte har ett jobb försöker man sopa under mattan. Man använder sig av de snäva måtten arbetslöshet och sysselsättning. Det är inte utan att man undrar om Socialdemokraterna, om olyckan är framme och de kommer till makten, återgår till samma strategi, det vill säga att massförtidspensionera människor för att statistiken ska se lite bättre ut. Det var vad man gjorde. Under ett antal år förtidspensionerades 120 personer per dag. Det handlar om hundratusentals människor som har arbetsförmåga. Av dem är 200 000 nu tillbaka i jobb. Man ska vara försiktig när man lyssnar till politiker som lovar guld och gröna skogar och inse att om man verkligen ska åstadkomma förändring krävs strukturella reformer. Det krävs mer än bara ett duttande här och där. De flesta politiker lovar mer än de kan hålla och talar stort, men agerar litet. Ett undantag är faktiskt den agenda som Alliansen presenterade inför valet 2006 och som man har arbetat med i sex år. Det är omfattande strukturreformer. Det handlar om att göra det mer lönsamt att arbeta, att sänka skatten på arbete, att strama åt ersättningssystemen i socialförsäkringen, att bredda servicesektorn och se till att få en arbetsmarknad där det finns utrymme för fler människor. RUT och ROT-avdrag har skapat tiotusentals jobb. Sänkt restaurangmoms har också skapat tusentals jobb. Det är en linje som vi vill fortsätta med. Vi vill förstärka de mekanismerna i ekonomin och göra det mer lönsamt att arbeta. Vi vill bredda arbetsmarknaden och den svenska skolan och utbildningsväsendet så att man inte behöver läsa på teoretiska program utan kan läsa på yrkesförberedande program för att komma direkt in på arbetsmarknaden. Vad vill Peter Persson och Socialdemokraterna göra? De vill vrida tillbaka klockan. De vill höja skatterna. De vill höja bidragen och göra det svårare för människor att ta sig in på den typen av arbeten. Man vill göra sig av med de reformer som vi har gjort. Det är den intressanta frågan. Jag tycker att Peter Persson är oss svaret skyldig.

Herr talman! Det är bra att Peter Persson lyfter upp den här frågan och ger oss tillfälle att diskutera utanförskapet. Jag tycker också att det är bra att Peter Persson har tagit till sig begreppet utanförskap. Som Fredrik Schulte nyss var inne på har utanförskapet varit väsentligt bredare än bara omfattat dem som har räknats som arbetslösa. Vi kommer från en annan ordning. Vi kommer från en ordning då man gömde människor i utanförskap så att de inte räknades som arbetslösa. Vi måste kraftsamla för att ta itu med utanförskapet. Det är bra att det finns även på Socialdemokraternas agenda, och det är bra att även Peter Persson diskuterar dessa frågor. Det krävs nämligen en del kraft och mod, och det krävdes kraft och mod för att faktiskt ta itu med detta 2006. Det stora utanförskapet handlade om den stora förflyttningen av människor från arbetsmarknad till arbetslöshet och till ett annat utanförskap i förtidspensionering och långa sjukskrivningar. Men när man tar itu med sådana problem skapas nya problem. Det innebär stora utmaningar när människor kommer från ett stort och långt utanförskap och ska förberedas för att åter inträda på arbetsmarknaden. Det innebär stora utmaningar för människor som har varit länge i ett utanförskap att få möjlighet att återigen träda in på arbetsmarknaden. Då behövs många åtgärder. Det handlar om fler och bredare vägar tillbaka till jobb - där man satsar på lärlingsplatser, praktikjobb och yrkesutbildningar - och där man ser att alla jobb är viktiga. RUT och ROT tror jag har varit oerhört viktiga för att ge möjligheter till fler att få ett arbete. Då är det viktigt att man har en politik så att jobben växer till. Det är viktigt att man underlättar för att nya företag ska kunna startas och för att företagen ska kunna växa. Då är det bra att vi diskuterar dessa frågor så att vi verkligen kan se skillnaden mellan den politik som Peter Persson står för och den politik som förs från regeringens sida. Då duger det inte att lägga ytterligare bördor på företagen i form av stora skattekostnader, skattechocker, i storleksordningen 30 miljarder. Hur ska det kunna skapa fler arbeten, och hur ska det kunna göra att företagen växer och fler företag startas? Jag tror att det är bra om Peter Persson funderar över hur det ska se ut för att jobben ska växa till. Det räcker inte med att bara tala om statistik och gömma sig bakom siffror, utan man måste ha en politik för att faktiskt ta itu med de problem som finns bakom siffrorna.

Herr talman! Peter Persson reser frågan hur det kom sig att vi riktade kritik mot den socialdemokratiska regeringen 2002-2006. Det kan finnas skäl att gå tillbaka till den perioden givet Peter Perssons inlägg och ändå notera några siffror. Detta var alltså en period av god tillväxt. Det fanns ingen som beskrev den som den längsta lågkonjunkturen i modern tid. Det var inte den djupaste krisen sedan depressionen. Det var inte så att hela omvärlden befann sig i kris. Det var inte krismöten och krispaket, utan det var god tillväxt. Vi hade en arbetskraftsgrad som sjönk från 71 procent till strax över 70 procent. Vi hade en arbetslöshet som steg från 6 procent upp till nästan 8 procent för att sedan landa på 7 procent. Vi hade också en sysselsättningsgrad som sjönk. Detta är en mycket besvärande bild för Socialdemokraterna. Trots att vi hade en god utveckling i omvärlden och trots att världsekonomin var stark och upplevde en historisk period av utveckling steg arbetslösheten i Sverige. Vad som var värre var att vi hade stora grupper i utanförskap som inte ens var arbetslösa, utan vi förtidspensionerade bort tiotusentals människor. Vi lät människor stanna i långtidssjukskrivningar och höll dem utanför arbetsmarknaden. Det var därför som utanförskapet lade grunden för en socialdemokratisk valförlust. Människor upplevde att Socialdemokraternas politik hade misslyckats. Trots en stark ekonomisk utveckling var det en stigande arbetslöshet och ett stort utanförskap. Nu säger Peter Persson i sin ekonomisk-politiska analys - förmodligen kommer han att skriva en avhandling kring detta - att det inte har hänt något speciellt 2006-2012 utan att detta är en räcka av ursäkter från regeringen av ungefär samma karaktär som om vi påstår att en meteorit har slagit ned. Jag tror att den avhandlingen kommer att leda till en spännande akademisk diskussion eftersom jag tror att många kommer att hävda att det nog ändå var några speciella omständigheter 2008-2012. Världsekonomin gick in i den värsta lågkonjunkturen sedan depressionen. Ett antal länder har kollapsat. I ett antal länder i Europa har arbetslösheten gått upp till över 20 procent. Arbetslösheten i EU ligger generellt på över 10 procent. Det har alltså varit en utveckling i omvärlden där arbetslösheten har gått upp kraftigt - i USA, i Europa och i de flesta länder. I vår närhet har det gått lite bättre. De nordiska ekonomierna och den tyska ekonomin har klarat sig bättre därför att man i dessa länder har fört en ansvarsfull politik. Man har inte lyssnat på lockrop om stimulanspaket, och man har tagit tag i arbetslöshetsförsäkringar. De tyska socialdemokraterna sänkte a-kassan och stramade upp regelverket på ett påtagligt sätt. Andra länder som har klarat sig väl, exempelvis Storbritannien, har också haft socialdemokrater som har stramat upp till exempel a-kassan. För man rätt politik och sänker skatter, reformerar socialförsäkringar och förbättrar arbetslinjen fungerar arbetsmarknaden. För man den politik som Peter Persson förordar, att omotiverat slå till med skattehöjningar på 30 miljarder framför allt mot unga människor och mot dem som har svagast ställning på arbetsmarknaden för att i stället bygga ut bidragssystemen, får det också effekter. Då fungerar arbetsmarknaden sämre, då blir det svårare för parterna att nå ansvarsfulla löneavtal, då ökar risken för att sysselsättningen minskar, och då ökar risken för att arbetslösheten stiger. Peter Persson, skälet till att vi hade en del kritik mot den socialdemokratiska regeringen var helt enkelt att den kombinerade mycket god tillväxt med stigande arbetslöshet och ett omfattande utanförskap. Jag anser, vilket många interpellationsdebatter i dag kommer att visa, att detta är huvudfrågan inför den kommande valrörelsen. Socialdemokraternas oförmåga att ta till sig arbetslinjen lägger grunden för den tredje valförlusten.

Herr talman! Till Anders Borgs akademiska brist hör att han vägrar tro att 8 1⁄2 procent är högre än 6 procent. Jag är övertygad om att vi i många debatter ska kunna diskutera de missgrepp som ni har gjort. Det är alldeles korrekt att det har varit en kollaps i världsekonomin. Kollapsen bestod i en alltför fri, otyglad och extrem art av kapitalism som du, Anders Borg, är ivrig påskyndare av. Därom förs den stora internationella debatten. Snart kommer den kanske till Finansdepartementet också. Låt oss tala något om det utanförskap som finns i dag. Jag tycker egentligen inte om ordet. Det handlar om människor som lever i en tillvaro som de inte skulle behöva leva i. Förra veckan lyssnade jag på en 24-årig tjej, Ashorina, från Jönköping. Hon jobbade fem år inom vården. Sedan blev hon arbetslös, och tvingas leva på sina föräldrar. Hon kom aldrig upp i de timmar som behövdes för att få tillgång till arbetslöshetsförsäkringen. Det hade hon fått, Anders Borg, innan ni tog regeringsmakten. Detta är en av de människor som har kastats ut i det som ni benämner utanförskap. Låt oss tala om de 2 750 personer av 34 000 som finns i fas 3 utan någon som helst ersättning. När de går till kommunen för att få försörjningsstöd får de beskedet: Sälj sommarstugan! Sälj villan! Människor i denna situation fanns inte innan ni tog regeringsmakten. Låt oss tala om de många människor som i dag lever helt utanför arbetslöshetsförsäkringen.

Detta var ett tillstånd som inte existerade innan ni med precision sköt sönder arbetslöshetsförsäkringen för att ni ansåg att människor fuskade med systemen. Låt oss lyssna till Nike Markelius, en ung begåvad kvinna, som i DN beskriver det så här: När Alliansen sjösatte den hjärtlösa och ogenomtänkta sjukförsäkringsreformen drev man människor som var sjuka till arbetsförmedlingarna. Handläggarna var förtvivlade. Det var ni som gjorde detta, Anders Borg. Detta utanförskap har åstadkommits med er politik.
Herr talman! Peter Persson talar om att det är en kapitalismens kris. Det som är intressant att konstatera är hur det går för de länder som har bedrivit just den politik som vi står för, är skötsamma när det gäller att hålla i statens finanser, försöker se till att det lönar sig att arbeta och stramar åt bidragssystemen i stället för som i många andra delar av västvärlden där man har gjort det motsatta. Det är i de länder som fört den politik som vi står för som det har gått bra. Det är länder som Sverige, Tyskland, Holland med flera. Vi ser att det inte har gått lika bra i länder som Frankrike, Grekland och Italien som har fört en politik som mer har haft den karaktär som Peter Persson står för. Det är så debatten ser ut. Peter Persson och Socialdemokraterna säger att vi har massarbetslöshet och att det går åt skogen. Vi försöker att nyansera den bilden med att konstatera att vi har haft en historisk kris. Vi kan som ett litet exportberoende land inte värja oss mot en sådan global kris. Trots det har vi gjort väldigt bra ifrån oss. Vi har gjort så pass bra ifrån oss att tidningen The Economist utnämner Sverige och Norden som den stora framtidsmodellen och föregångslandet i världen. Väljarna får avgöra vad de tycker verkar mest sannolikt och är en mer rimlig beskrivning. Jag är övertygad om att de kommer att se verkligheten så som den är. Det intressanta är ändå att blicka framåt och ställa sig frågan: Hur fortsätter vi att lösa de problem vi står inför? Ingen politik är någon mirakelmedicin. Vi har en väldigt tydlig agenda. Vi vill att det ska löna sig att arbeta. Vi vill försöka bredda arbetsmarknaden så att fler kommer in och får chansen på arbetsmarknaden genom RUT och ROT, genom momssänkningen och genom att göra yrkesutbildningen mer fungerande. Frågan är: Vad vill Socialdemokraterna? Vi märker att de är för en bidragslinje och vill tillbaka till den politik som tidigare var. Jag tycker att Peter Persson ska förklara hur det skapar fler arbeten om man ökar bidragen och höjer skatterna.

Herr talman! Låt oss tala om dem som har tvingats bort från allt hopp och all framtidstro. De är alla dem vi vill ge en ny chans och vill rusta för nya möjligheter. Det är inte enkelt; det ska sägas. På en redan tuff arbetsmarknad är det absolut en utmaning. Men svaret är inte att vi kan ge upp om de människorna. Vi kan inte gå tillbaka till en ordning där vi sjukskriver människor och flyttar ut människor i förtidspensionering för att vi inte orkar ta itu med utmaningarna. Svaret måste vara en ökad konkurrenskraft där Sverige skapar konkurrenskraft för svenska företag i en global marknad och en global miljö. Där har vi sett att Sverige har haft framgång. Det ska sägas i en kontext av de utmaningar som till exempel stora delar av Europa står inför och där vi ser en global kris som skapat enorma utmaningar för stora delar av världen. Det förenklar inte situationen. Men vi måste ändå ha det med oss när vi tittar på hur svenska företag klarar att konkurrera. Det visar sig att den förda politiken har ökat konkurrenskraften för svenska företag. Det visar sig också att vi har klarat av att få fler människor i arbete trots den stora utmaning som har funnits. Det finns de som har svårare att komma in på arbetsmarknaden än vad andra har i denna miljö. Då måste svaret vara att vi breddar möjligheterna och ökar chanserna för de människor som har de största utmaningarna.

Herr talman! Jag tänkte säga någonting om begreppet utanförskap. Jag vill understryka att det är ett ohyggligt missbrukat ord. Att vara utanför är i någon mening att vara utanför de sociala sammanhangen och inte kunna leva ett anständigt liv. Det är för mig att vara utanför. Hur definierade de borgerliga partierna utanförskapet inför valet 2006, när de ett tag var uppe i en och en halv miljon i utanförskap? Jo, de räknade in alla sjukskrivna, alla som var arbetslösa, alla som var förtidspensionerade, alla som hade semester, alla som var värnpliktiga, alla som var lediga för vård av sjukt barn, och så vidare. Det var välfärdsstaten de beskrev i stora stycken. Sedan använde man dessutom helårsekvivalenter, som det heter. Man tog dem som bara hade varit sjukskrivna några dagar och lade ihop till människor som var utanför. Det hela är naturligtvis ett falsarium. Man är inte utanför om man har en bra sjukförsäkring. Man är inte utanför om man har en bra a-kassa. Det är försäkringar som just ska garantera att man inte hamnar utanför när olyckan händer. Det är så det är tänkt. Det är välfärdsstaten som man i långa stycken beskrev när man beskrev utanförskapet. Det är egentligen ganska sorgligt. Nu har däremot den borgerliga regeringen tagit itu med välfärdsstaten på allvar. Det är vad man har gjort. Man har försämrat a-kassan och sjukförsäkringen. Man har gjort det svårare att leva innanför i Sverige. Nu, mina vänner, nu, Anders Borg, sedan ni tog över har det riktiga utanförskapet ökat. Jag har inga exakta siffror på det. Vi har i och för sig hört några. Men jag lovar att det är nu när ni har drivit en politik som ökar klassklyftorna och gör fler människor otrygga som utanförskapet ökar. Det ni beskrev när ni skulle ha makten var inte utanförskapet. Det var i långa stycken välfärdsstaten ni beskrev. Det var den ni skulle gå till angrepp mot. Det var planen, och det har ni gjort. Det var Jörgen Andersson som sade: Att ta itu med utanförskapet - det vill säga välfärdsstaten - kräver mod och kraft. Man måste våga ta sig an utmaningarna. Det är väl det beröm jag kan ge till Anders Borg och den borgerliga regeringen. Ni har visat mod och kraft på den punkten. Ni har målmedvetet slagit till mot en del av välfärdens grundförutsättningar. Därför ökar nu, 2013 och sedan en tid tillbaka, på allvar det riktiga utanförskapet, Anders Borg.

Herr talman! Jag vill tacka Bo Bernhardsson för hans klargörande inlägg. Han argumenterade för att den socialdemokratiska staten är bidragsstaten. Då är välfärdssamhälle och välfärdsstat samma sak som bidragsstat. Det faktum att var fjärde svensk i arbetsför ålder var beroende av en social transferering menar Bo Bernhardsson var ett uttryck för hur väl det socialdemokratiska samhällsbygget har gått. Han tog upp begreppet helårsekvivalenser och framhöll att det var ett felaktigt mått. Jag vill bara påpeka för Bo Bernhardsson att det var den socialdemokratiska regeringen som valde att införa begreppet helårsekvivalenser. Det var den socialdemokratiska regeringen som valde att börja använda det som ett sätt att mäta människor i bidragsberoende. Den socialdemokratiska regeringen valde att sätta mål för ohälsopolitiken i termer av helårsekvivalenser. Skälet till att man valde det är att ett samhälle som det svenska inte kan ha en fjärdedel av den arbetsföra befolkningen i beroende av transfereringar. Vi ska investera i en välfärdsstat och i ett välfärdssamhälle. Då satsar vi på sjukvård för alla så att man kan få hjälp och en bra vård. Då satsar vi på utbildning så att vi gör att samhället hålls ihop och att alla oavsett bakgrund får en bra start. Då erbjuder vi alla bra äldreomsorg. Då har vi socialförsäkringar som ger en rimlig trygghet men som är tydliga i att det ska finnas en arbetslinje. Då driver vi inte ut hundratusentals människor i utanförskap genom att ha socialförsäkringar där det inte finns drivkrafter att jobba. Det är försäkringar där ensamstående mammor med två barn har marginal och tröskeleffekter på över 100 procent och där de helt enkelt förlorar pengar på att börja arbeta heltid. Det var så det var; det var så systemen var uppbyggda. Det är detta vi har gjort någonting åt. Det grundläggande problemet för Socialdemokraterna är att de inte förstår att det är centralt att vi har starka ekonomiska drivkrafter och låga skatter för dem med lägst inkomster. Det är för dem det är särskilt viktigt att man har en arbetslinje. Det här förstod Tony Blair, det förstod Bill Clinton och det har man förstått i Tyskland. Det är därför man har gjort reformerna för att stärka arbetslinjen - med lite olika förtecken i Clintonadministrationen, hos Schröder, hos Blair eller som vi har gjort dem i Sverige. Socialdemokraterna tror på bidragsstaten, och därmed dömer de människor till utanförskap. Därmed fråntar det människor rätten till arbete. Det är här skiljelinjen går. Under stark internationell högkonjunktur steg arbetslösheten. Utanförskapet låg på 1 080 000 personer. Vi hade alltså en misslyckad arbetsmarknadspolitik 2002-2006. Sedan dess har Sverige under extremt besvärliga omständigheter skapat detta. Det är inte en meteorit. Det är den svåraste ekonomiska krisen sedan depressionen. Under dessa omständigheter har vi pressat tillbaka utanförskapet. Vi har haft en sysselsättning som har ökat. Vi har ett arbetskraftsdeltagande som är högst i Europa. Låt oss också ta temperaturen på den sociala sammanhållningen. När man skriver om Sverige i den internationella pressen skriver man att vi har de minsta klyftorna. Det är här Gini-koefficienter och mått på låg materiell standard är bättre än i andra länder. De ökade när Socialdemokraterna drev upp utanförskapet. Nu har de trots en ekonomisk kris stått still eller i termer av låg materiell standard, till exempel, minskat. Jag förstår att det svider i den socialdemokratiska själen att vi klarar sammanhållningen bättre än Socialdemokraterna. Det beror på att vi har ett instrument som Socialdemokraterna vägrar att acceptera, och det är arbetslinjen. Det är viktigt för människor att arbeta.
Herr talman! Moderaterna har två parallella kärnor i sin politik. Den ena är att krympa staten och avveckla den välfärdsstat som vi känner. Den andra är att ändra maktrelation mellan fackliga organisationer och kapitalet. Det är därför man drev fram gigantiska skattesänkningar och sköt in sig på reformer på arbetsmarknadens område. Detta försöker man drapera med en annan diskussion. Politiken handlar om att få människor i jobb. När Bo Bernhardsson beskriver effekterna säger Borg: Det här gör vi för att kunna satsa på verksamheten och på sjukvården. Gå ut och basunera det på gator och torg här i Stockholm! Tala om hur lysande sjukvården är i denna region under Filippa Reinfeldts ledning! Det är inte det jag brukar läsa i tidningar eller höra när jag lyssnar på radioprogram. Det är inte det jag ser i det moderatstyrda Skåne. Inte fungerar sjukvården! Detta är åter en ordkaskad för att ni inte vill ta den egentliga och verkliga debatten. Svagast av allt när man hänvisar till fakta och akademi är att vi har en finansminister som inte kan säga att 8,5 procent är mer än 6 procent. Den förfärliga massarbetslöshet som fanns 2006 - en alldeles för hög arbetslöshet - finns knappast i dag. Det är den stora lögnen i svensk politik. I debatterna om dessa områden måste Anders Borg alltid ha med sig en defensiv backlinje som backar upp. I dag är det bara två innebackar, men ofta är det en fulländad fyrbackslinje som försvar.

Herr talman! Anders Borg framhärdar i att kalla välfärdssamhället för bidragsstaten. Det förklarar också varför han sysslar med det han sysslar med. Han har en sådan nedlåtande syn på det som i stora delar beskriver välfärdssamhället och inte ett bidragssamhälle. En bra a-kassa och en bra sjukförsäkring är inte ett uttryck för ett bidragssamhälle. Det är just vad jag säger: Det är försäkringar. Det är helt avsiktligt försäkringar för att se till att människor inte drabbas för hårt när olyckan är framme. Vård av sjukt barn är inte bidragsstaten. Det är välfärdssamhället. De som studerar, utbildar sig och förkovrar sig räknade ni också in i utanförskapet. Det är inte bidragsstaten, utan det är välfärdssamhället, Anders Borg. Försök att ta det till dig! Det är möjligt att det var socialdemokrater som införde begreppet helårsekvivalenter - jag vet inte. Men jag tror inte att de använde det för att beskriva utanförskap. Det är det som är poängen. Det är hur man använder statistiken som är intressant - inte alltid vem som hittar på den. Det handlar om två saker till. Det är de med låga inkomster, Anders Borg, som har störst intresse av att det tas ut rättvisa och tillräckliga skatter i det här landet. Det är just de som har detta intresse. När det gäller jobben är vi överens. Detta är viktigt. Man kan inte ha bra försäkringar om man inte har många i arbete. Men ni har inte varit i närheten av den sysselsättningsgrad som vi kunde visa upp under socialdemokratiskt regeringsinnehav.
Herr talman! Ingen regering har prioriterat välfärden mer i Europa än vad vi har gjort. Det är uppenbart sant att det bland EU-länderna bara är Sverige som brett har kunnat tillföra resurser till välfärden under krisåren. I praktiskt taget alla andra länder har man skurit ned välfärden. Man har genomfört uppsägningskampanjer bland de anställda, höjt pensionsåldrar och genomfört kraftiga neddragningar. I år tillförs kommunsektorn en inkomstökning på i storleksordningen 20 miljarder kronor. Under femårsperioden fram till 2015 är det nästan 100 miljarder i ökade anslag för den kommunala välfärdssektorn. Det är unikt i Europa. Vi har vårdat offentliga finanser, hållit uppe sysselsättningen och inte fått den massarbetslöshet som plågar övriga Europa. Här går skiljelinjen. Det finns inte en seriös diskussion i välfärdsstaten om bidragssystem och transfereringar som inte bygger på att det görs en avvägning mellan trygghet och drivkrafter. Det unika med Socialdemokraterna är att de helt bortser från detta. Det finns tydligen inga svårigheter med att ha omfattande bidragssystem som driver ut människor från arbetsmarknaden. Det är bara att höja bidragen, och ingenting händer. Men vi vet att en fjärdedel av den arbetsföra befolkningen satt fast i de socialdemokratiska bidragssystemen. Vi vet att det var därför man inte klarade av att prioritera kärnan i välfärden. Det var därför man lämnade efter sig ett utbildningssystem i ruiner. Det är det vi har fått hantera därefter. Inte i något av sina inlägg vill socialdemokraterna försvara den socialdemokratiska politiken. Hur blir det bättre med 30 miljarder i skattehöjningar och omfattande bidragssatsningar? Hur får vi fler människor i arbete och ett enda företag till att vilja anställa med kraftiga skattehöjningar och stora bidragssatsningar? Det är en politik som misslyckats förr, och detta kommer naturligtvis att vara en huvuddiskussionspunkt i den kommande valrörelsen.